Fru talman! Temat för dagens debatt är regeringens proposition Uppföljning av smittskyddsläkemedel . I propositionen lämnas förslag om ändring i lagen om receptregister, så att registret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. Det innebär att öppenvårdsapoteken ska lämna ut sådana uppgifter till E-hälsomyndigheten. Dessutom föreslås det att det införs en bestämmelse i smittskyddslagen om vilka landsting som ska ersätta öppenvårdsapoteken för kostnader för smittskyddsläkemedel. Enligt lagförslaget ska det bli lättare för apoteken att fakturera landstingen som ska betala för läkemedlen enligt smittskyddslagen. Vi anser att förslagen i propositionen förefaller vara både naturliga och kloka då de skapar ett mer tydligt system för fakturering och betalningsansvar. Vi är i stora delar positiva till regeringens proposition eftersom vi anser att smittskyddsarbetet är oerhört viktigt, inte minst med tanke på att det nu kommer allt fler personer ifrån andra länder till Sverige. Dessa personer kanske inte alltid har fått samma smittskydd i de länder som de kommer ifrån. Därför anser vi att smittskyddsarbetet i viss mån är viktigare nu än tidigare. Vi har dessvärre bland annat sett att TBC ökar i en oroande högre grad än tidigare. Det innebär att vi delvis får fler nya smittskyddsutmaningar än tidigare - utmaningar som vi måste ta på stort allvar En av samhällets viktigaste uppgifter är att skydda sina medborgare från de kollektiva faror som olika smittor kan innebära. Därför har vi fört dialog med smittskyddsläkare runt om i landet och följer nogsamt utvecklingen när det gäller smittskydd, både på riksnivå och på landstingsnivå. Detta en fråga som vi har stort fokus på. Fru talman! I regeringens proposition föreslås att personer som inte fyllt 18 år, som omfattas av lagen om hälso och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, också ska erbjudas varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner. Vi ställer oss förvisso bakom regeringens proposition men yrkar på att riksdagen tillkännager för regeringen att de som enligt lagen om hälso och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte ska få tillgång till sådana varor kostnadsfritt. För att Sverige ska kunna upprätthålla en reglerad invandring anser vi att de som har fått avvisnings och utvisningsbeslut eller befinner sig här utan tillstånd ska lämna landet. Då är det inte rimligt att personer som inte får vara här ska få kostnadsfri sjukvård och läkemedel. Men en viktig princip för oss sverigedemokrater som vi inte kompromissar om är att ingen ska nekas akut sjukvård eller läkemedel på grund av bristande betalningsförmåga. Det är oerhört viktigt att komma ihåg och en viktig princip som vi har. Till sist, fru talman, anser vi att det är viktigt att förslagen i propositionen om smittskyddsläkemedel inte faller i sin helhet, varför vi väljer att inte yrka avslag på propositionen trots våra invändningar. Jag yrkar bifall till vår reservation.

Fru talman! Det här ärendet handlar som sagt om att få ordning och reda i hur de kostnadsfria smittskyddsläkemedlen hanteras, vem som betalar och vilka som har rätt till dem. Dessutom handlar det om att se till att alla barn som vistas i landet får rätt till kostnadsfria läkemedel och de förmånsberättigade varor som ingår där. Regeringen föreslår att de register på recept som apoteken har ska få innehålla uppgift om att en medicin är kostnadsfri på grund av att den omfattas av smittskyddslagen. Det införs därför regler i samma lag om vilket landsting som ska ersätta ett apotek för kostnaderna för dessa mediciner. Det blir också tydligare vilka som har rätt till gratis mediciner som är kopplade till just denna lag. I den här delen föreslås reglerna börja gälla den 1 oktober 2016. Fru talman! Sedan den 1 januari 2016 är läkemedel och andra förmånsberättigade varor som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn som är bosatta i Sverige. Medicinen blir helt enkelt gratis, till stor glädje för alla föräldrar med barn som behöver ha kostsamma mediciner. Avsikten är att samma kostnadsfrihet ska gälla asylsökande barn eller barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Detta har till största delen redan genomförts. Det som återstår är det som regeringen nu föreslår, nämligen att landstingen och regionerna även ska erbjuda barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd varor som exempelvis förbrukningsartiklar som behövs vid stomi samt de som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering - precis det som gäller för alla andra barn. Barnens bästa måste alltid vara det som sätts i centrum. Dessa lagändringar föreslås börja gälla redan den 1 juli 2016. Sverigedemokraterna tror sig i sin reservation kunna lösa problematiken med att människor vistas illegalt här i landet genom att dessa familjer krävs på betalning för barnens behov av till exempel stomipåsar. Det drabbar bara barnen och löser inte på något vis grundproblemet. Det måste hanteras på helt andra sätt. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.